Herr talman! De förslag beträffande utredning om besparingar och rationalisering inom den offentliga sektorn av vår samhällsekonomi som nu behandlas utgör i huvudsak delförslag inom ramen för partimotioner rörande den ekonomiska politiken. Från folkpartiets sida har också väckts en enskild motion. Alla dessa berörda yrkanden kan sammanfattas i förslag om tillsättande av en parlamentarisk besparingsutredning. Jag bortser härvid från ett särskilt yrkande från moderat håll avseende riksrevisionsverkets framtida ställning. För att öka samhällets möjligheter att främja en fortsatt och utökad välståndsutveckling måste det vara naturligt att i första hand de resursökande krafterna förstärks genom en ökad produktivitet inom näringslivet. Från folkpartiets sida har vi haft en berättigad anledning till kritik mot den av regeringen förda ekonomiska politiken. De två förlorade åren är en träffande beskrivning av den aktuella situationen i detta avseende. Skatteläget för de enskilda människorna och de ökade pålagorna för i synnerhet de mindre och medelstora företagen har nått en sådan nivå att det ter sig nödvändigt att också pröva andra möjligheter till en lösning av de aktuella och framtida problemen. Det är i detta läge som frågan om besparingar och rationaliseringar inom den offentliga sektorn åter har aktualiserats. Jag vill för min del uppehålla mig vid de förslag som framförts av folkpartiet och centerpartiet i motionen 983, punkten 5, samt i motionerna från folkpartiet 549, punkten 4, och 991. De utmynnar i anhållan om tillsättande av en parlamentarisk utredning i syfte att framlägga förslag om besparingar, bättre resursanvändning och ett studium av behovet utav ändrade prioriteringar på vissa områden. Såväl den statliga verksamheten som den offentliga sektorn i övrigt omfattas av förslagen. Vi har från mittenpartiernas sida fäst särskild vikt vid frågan om en utredning av här angiven art. I samband med en välkänd uppgörelse mellan våra partier och regeringspartiet utlovade representanter för regeringen en seriös prövning av våra förslag vid utskottsbehandlingen. Resultatet ser vi nu i finansutskottets betänkande nr 18. Jag beklagar att de försök som gjordes att uppnå enighet inom utskottet inte lyckades. Därför har vi måst anföra reservationer. I reservationen 2 har vi närmare utvecklat vår ståndpunkt. Låt mig redan nu slå fast en viktig del av förutsättningarna för den av oss föreslagna utredningen. Jag citerar ur reservationen: ”En självklar utgångspunkt för utredningsarbetet måste vara, att den uppnådda välfärdsnivån bibehålls och att de förslag som arbetet mynnar ut i på sikt höjer välfärdsnivån.” Utskottsmajoriteten använder många ord för att motivera ett avslag på våra motioner. Vi är väl medvetna om betydelsen av den prövning som årligen sker genom de generella budgetanvisningarna och genom de kontinuerliga rationaliseringsoch revisionsinsatser som statskontoret och riksrevisionsverket gör. Likaså är vi medvetna om det arbete som utföres av den tillsatta utredningen rörande kommunernas ekonomi. Vi vet också att majoriteten anser det föga meningsfullt med en utredning, som allmänt får i uppdrag att föreslå besparingar, om man inte samtidigt ger direktiv om på vilka områden besparingar skall sättas in. Man skrämmer oss med att 1958 års besparingsutredning gav ett klent resultat. Det har gått 15 år sedan dess, och statsutgifterna har flerdubblats. Det kan vara skäl nog att göra nya ansträngningar. Tillåt mig också att hänvisa till den debatt som förekom i utskottet. Vi presenterade ett skriftligt förslag med synpunkter som skulle kunna utgöra utgångspunkt för en besparingsutredning. Vårt förslag var på grund av de otillfredsställande arbetsförhållandena i riksdagen tillkommet under tidsnöd, men det kunde ha utgjort en grundval för en samförståndslösning, om intresse hade förelegat från majoritetens sida. Vårt förslag redovisade många intressanta aspekter med synpunkter på omprioriteringar, samarbete mellan den av oss föreslagna besparingsutredningen och den arbetande kommunalekonomiska utredningen, likaså ett utnyttjande av resurser från statskontoret, riksrevisionsverket och riksdagens revisorer. Jag kan inte underlåta att något beröra vad utskottsmajoriteten anför i andra stycket på s. 7 i betänkandet: ”Besparingar som innebär personalinskränkningar innebär krav på att de anställda skall erhålla annan likvärdig sysselsättning. Sådana förändringar måste inordnas i en långsiktig sysselsättningsplanering.

Majoriteten räknar tydligen med att ”de varuproducerande näringarna” skall rationalisera. Det är en tvingande nödvändighet vid ett stigande kostnadsläge. Där kan man inte täcka ökade kostnader genom att utskriva skatter. Hur vill herr Arne Pettersson förklara majoritetens skrivning på denna punkt? En översyn av de statliga utgifterna bör också betraktas som ett led i ansträngningarna att säkerställa en full sysselsättning på längre sikt. Det ingår i vad vi har sagt i reservationen. Jag vill i anslutning till vad jag här anfört angående möjligheterna till begränsningar inom den näringsproducerande sektorn kontra den offentliga sektorn redovisa några rader från vår reservation. ”Den framtida utbyggnaden av den offentliga servicen hänger i hög grad samman med möjligheterna att samtidigt öka kapaciteten inom industrin och övriga varuproducerande näringar.

Därför inskränker jag mig i det här sammanhanget, herr talman, att yrka bifall till reservationerna 2 och 3, till vilka jag anslutit mig.

Herr talman! Jag skall börja med den speciella moderatreservationen som vill flytta över RRV, riksrevisionsverket, till att bli ett av riksdagen lett och styrt verk. Jag skall emellertid inte ödsla någon tid på det utan hänvisa till s. 10 i utskottets betänkande, där vi refererar grundlagberedningens ställningstagande till detta problem. Grundlagberedningen avvisar tanken, och vi har dess bättre, så när som på de två moderaterna, också blivit eniga i utskottet om att följa den linjen. Jag yrkar alltså avslag på motionen och bifall till utskottets hemställan på den punkten. Betydligt intressantare är det kanske att ägna litet tid åt den andra delen, som handlar om besparingsutredningar nu och tidigare. För att man skall förstå den skepsis som har funnits hela tiden från vår sida skall jag, herr talman, berätta litet om vad som blev resultatet av den närmast föregående besparingsutredningen. Den kallas för 1958 års besparingsutredning, och det var en grupp otvivelaktigt kloka människor som slog sig ned, gick igenom hela statsbudgeten och så småningom kom med i praktiken fem förslag av någon nämnvärd betydelse. Det första förslaget innebar att man skulle ta bort bostadssubventionerna och ersätta dem med räntegaranti. Som bekant har det förslaget försvunnit totalt ur den politiska bilden. Det andra förslaget var att man skulle ta bort vartannat års standardtillägg för folkpensionärerna. Samtidigt skulle man höja folkpensionsavgiften med 5 procent. Det tredje förslaget är mot bakgrunden av dagens tidigare debatter väldigt intressant, likaså det fjärde. Det tredje förslaget var nämligen att man skulle minska takten i utbyggnaden av vägväsendet. Det fjärde förslaget som man enades om var att driftbidraget till statens järnvägar skulle avskaffas, och förslaget skulle finansieras genom att man i snabbare takt skulle lägga ned olönsamma järnvägar. Som bekant har debatten kantrat något på den punkten. Den femte punkten slutligen gällde skatteersättningen till kommunerna, som man på en femårsperiod skulle minska med 234 miljoner kronor från då utgående 585 miljoner. Får jag påpeka att i dag ligger siffran vid 2 miljarder 750 miljoner. Det här var alltså resultatet av 1958 års besparingsutredning! Så kom då de här motionerna. De är väldigt stora och vittomfattande och innehåller förfärligt mycket. Och man sade helt riktigt, när man gjorde den s.k. partiledaröverenskommelsen, att det här skulle behandlas — och lyssna nu herr Kristiansson i Harplinge — seriöst, alltså inte vänligt utan seriöst. Jag må också i rimlighetens namn säga att nog har det varit en seriös behandling av motionerna. Vi hade en lång diskussion — jag skulle tro att det var den längsta vi haft i utskottet, bortsett från de diskussioner som gällt statsverkspropositionen, finansplanen och kompletteringspropositionen — och vi förde den i omgångar. Den första omgången kom att röra sig kring en kritik från vår sida av bristen på konkretion i motionen. Man vidgick att det förelåg en sådan brist, vilket i sin tur ledde fram till att bollen hamnade hos den borgerliga delen av utskottet, där man utlovade att man skulle komma tillbaka med ett förslag som var konkret och kunde tjäna som underlag för en seriös diskussion om besparingar. Ja, vi fick ett papper som innehöll ungefär det som i dag står i reservationen på en och en halv sida. Och där vill jag göra ytterligare ett påpekande som kan vara historiskt viktigt för den fortsatta debatten. Det man enat sig om inom utskottets borgerliga halva är inte det som står i motionerna utan det som står i reservationen, vilken är gemensam för de tre borgerliga partierna. Vart och ett av partierna har sprungit ifrån sina motioner, så det går inte att komma dragande med dem i en seriös debatt och säga att det var det här borgerligheten ville. Man har som sagt gått ifrån det. Moderata samlingspartiet har exempelvis gått ifrån sitt krav på en så kraftig besparing att utrymme ges för rejäla skattesänkningar, och det är ju i allra högsta grad notabelt att detta skett. Men i och för sig är det väl inte så svårt att förstå att man har gått ifrån våra krav på att konkretisera. Ty vad är det man skall ge sig på om man skall spara på statsbudgeten? Tre femtedelar av utgifterna är transfereringar. Det är folkpensionärerna som skall släppa till pengar — herr Bohman har faktiskt lekt med den tanken —, och det är familjepolitiken etc. Det gäller alltså de områden där vi varje dag upplever att man i stället för att spara från den borgerliga sidan försöker att plussa på. De två återstående femtedelarna är också på sikt sett intressanta, därför att då kommer vi in på statens egen direkta verksamhet. Det gäller naturligtvis i stor utsträckning tjänster, och det är där man skall spara. Man skall, som här nyss förutsattes, givetvis rationalisera, och det är självfallet mycket poängknipande att stå och säga, att här upptar man effektivitetsökningen i statsverksamheten med noll, medan man däremot på andra punkter kräver en fortsatt rationalisering. Jag tycker att det är litet genant att man skall behöva använda sig av den sortens argument, för både herr Brundin och jag vet att det pågår en fortlöpande rationalisering i statsverksamheten. Dess värre har vi besvärligheter på vissa punkter. Jag vet inte vad det är man har omtanke om när man — framför allt från moderata samlingspartiets sida — söker förhindra att staten tar i anspråk de rationella hjälpmedel som finns exempelvis på datateknikens område. Men om ni skall göra besparingar då blir det färre lärare, färre poliser, färre människor som arbetar inom post och tele, där man redan nu gnäller över att servicen inte är tillräcklig. De krav vi ställer på er är alltså att ni slutar tala allmänt om besparingar och i stället preciserar er och säger att ni är beredda att på de och de punkterna ta ett ansvar för att besparingar blir gjorda. Sedan har det också kommit att i debatten spela en stor roll vad vi skrivit om det ansvar som samhället har för att upprätthålla sysselsättningen. Men herr Löfgren, som nästan till leda har talat om de förlorade åren, kanske skall tänka sig för innan han säger det nästa gång. Det är nämligen så, herr Löfgren, att om den kommunala och den statliga expansionen hade fortsatt på samma sätt som tidigare under åren 1970 och 1971, så hade de ökade verksamheterna där betytt en kraftig förbättring av bruttonationalprodukten. Man har nämligen lyckats hålla uppe produktionsökningen och framför allt produktivitetsökningen i näringslivet och varuproduktionen, men man har icke lyckats hålla ökningstakten uppe när det gäller statens och kommunernas verksamhet. Eller låt oss gå ett steg till. Herr Löfgren säger att det viktigaste nu är att se till att de varuproducerande verksamheterna bereds utrymme. Vi har utrymme, herr Löfgren! Det finns pengar, kapital och arbetskraft. Men läs Dagens Nyheter för i dag. Där finns det en mycket intressant artikel. Där står det att Industriförbundet säger att allt pekar på att utvecklingen inom industrin i år kommer att leda fram till en exportökning på 17—18 procent i värde och 11 procent i volym. Det betyder en mycket snabb ökning. Man beräknar också att den höga grad av produktivitetsökning som har rått under de närmast föregående åren kommer att fortsätta. Men man summerar att denna kraftiga ökning av expansionen i exportindustrin inte kommer att leda till någon ökning av sysselsättningen. Och tro mig, herr Löfgren, om 15 år har vi sannolikt en fördubblad varuproduktion, men jag törs garantera att vi har bara tre fjärdedelar av dagens arbetskraft sysselsatta. Och detta är ett problem som vi inte kan komma förbi. Man kan också vända på det och säga: Vilket ansvar har samhället för att människor bereds en vettig sysselsättning? Finns det nyttiga ting att göra inom de områden där samhället har ansvar för verkställigheten? Kan vi utnyttja de ökade resurserna och den lösgjorda arbetskraften för att åstadkomma dessa nyttiga ting? Ja, det kan vi. Vi har på vårdsektorn utomordentliga behov som behöver tillgodoses. Vi har behov av att förbättra både arbetsmiljön och den yttre miljön: bättre luft och vatten osv. Vi har en mängd ting som är av yttersta värde för människorna att få gjorda, och dit bör de nya resurserna transfereras, så att vi får en chans att på det sättet göra samhället bättre och mänskligare och samtidigt ge människorna vad vi kallar en vettig sysselsättning. Herr talman! Sedan skall jag också säga några ord om det som vi är ense om nämligen att vi noggrant skall granska alla nya utgifter. Och nu skall jag tillåta mig att vara litet elak. Vad är det vi håller på med i detta hus under nära åtta månader? Jo, vi håller på med att granska riksstaten och ledamöternas äskanden. Eller det är vad vi skulle göra, enligt vad som kan utläsas ur motioner och reservationer. Men vad är det vi upplever varenda dag i detta hus när vi har plenum? Jo, vi har inte bara att ta ställning till de överbud på miljardbelopp som finns i partimotionerna. Centern har, herr Kristiansson i Harplinge, till tidigare överbud på drygt en miljard kronor begärt ytterligare en miljard kronor till regionalpolitiken. Och i dag har avlämnats motioner i vilka begärts ytterligare utgifter på 200-250 miljoner kronor som avser stödet till de skattesvaga kommunerna. Se på varenda votering här! Vad är det vi sitter och voterar om? Endera kräver oppositionen — och de vinner ibland voteringarna tillsammans med kommunisterna — anslag större än dem som finns i riksstaten eller också röstar vi om begärda skattelättnader eller andra förmåner, som innebär inkomstminskningar för staten. Om man ser på era önskningar som de framstår i motionerna och i diskussionen här och sedan ser på ert reella riksdagsarbete tror man inte på er vilja att spara. Det är det som lett oss fram till att det är meningslöst att sätta oss ned, ihop med er, och försöka åstadkomma besparingar. Det blir väl så även i fortsättningen att vi själva får ta besväret med det. Herr talman! Jag ber att med det anförda få yrka bifall till utskottets hemställan.

Herr talman! Jag lyssnade med stort intresse till herr Arne Petterssons i Malmö anförande. Jag observerade med vilken emfas han konstaterade att här faktiskt inte finns någonting att göra i det avseende där motionärerna ställer krav. Han åberopade som avskräckande exempel 1958 års besparingsutred ning och det resultat den hade gett. Jag tror ändå, herr Arne Pettersson, att det finns anledning att inte bara blicka bakåt i det här sammanhanget utan i stället blicka framåt i den förhoppningen att det skall lyckas bättre en annan gång. Beträffande motionerna och reservationerna vill jag anföra att motionerna självfallet ligger i bakgrunden till de reservationer som fogats till utskottets betänkande. Men en samskrivning måste givetvis leda fram till att alla önskemål inte kan tas med i reservationerna. Jag tycker det är intressant att komma tillbaka till s. 7 i utskottsbetänkandet och det konstaterande som majoriteten där gjort, ställt i relation till det herr Arne Pettersson här har sagt. Det konstateras där — detta har åberopats tidigare, så jag skall inte citera det — att när nu sysselsättningen inom näringslivssektorn viker, vilket man tydligen menar är ödesbestämt, så måste sysselsättningen inom den offentliga sektorn öka för att skapa sysselsättning åt människorna. Jag tror att det är en alldeles för trång syn på problemet, liksom avvägningen mellan den offentliga sektorn och näringslivssektorn. Jag skulle vilja fråga herr Arne Pettersson var han tror att det kommer att sluta om man följer den politik som han rekommenderar. Om det är så att herr Arne Pettersson och socialdemokraterna förmenar att alla krav på effektivitet är uppfyllda inom den offentliga sektorn, så måste jag ännu en gång säga att jag ser framtiden an med mycket stor oro. Då hamnar vi säkerligen i en situation som är alldeles ohållbar. Det är ju ändå näringslivssektorn som ligger till grund för alla framsteg och reformer. Om sysselsättningen där har vikit under de senaste två åren — vilket den har gjort — tror jag inte att det är en klok politik att så att säga skriva fram den utvecklingen. Det är i stället hög tid att i dag göra någonting för att bryta den. Inte minst från den utgångspunkten tror jag det kunde vara riktigt att se över effektiviteten inom den offentliga sektorn.
Herr talman! Herr Arne Pettersson redovisade vilka dåliga resultat 1958 års utredning kom till. Ja, vi har inte bestritt det. Vi har t.o.m. själva konstaterat att det var så. Men nu har det gått 15 år sedan dess och omslutningen av statens finanser har mångdubblats. Då frågar man sig: Skulle det nu inte finnas anledning att försöka ta nya tag? Herr Arne Pettersson säger att han hört mig till leda tala om de två förlorade åren. Såvitt jag vet är detta andra gången jag använder det uttrycket i denna kammare. Om det är till leda, måste herr Arne Pettersson vara mycket illa berörd av att vi har anledning att påpeka det. Jag vill alldeles särskilt framhålla att vi har visat på vad de resursökande krafterna betyder. Hade ni haft intresse för detta, hade ni inte behövt skriva att ni anser det naturligt att de varuproducerande näringsgrenarna går tillbaka och att ni fördenskull måste hålla en mycket hög sysselsättning på den statliga och kommunala tjänstemannasektorn. Jag har inte fått något svar av Arne Pettersson på frågan om det helt enkelt inte får lov att göras en rationalisering inom den offentliga sektorn, om detta skulle leda till att man kan företa personalinskränkningar. Sådant måste vi ta, i varje fall inom det privata näringslivet, och jag tror det vore riktigt att försöka utreda frågan om rationalisering också inom den statliga sektorn. Vidare säger herr Arne Pettersson att bruttonationalprodukten har ökat genom att vi haft denna höga nivå på sysselsättningen inom den statliga och kommunala sektorn. Ja, vill man att vårt lands ekonomi skall baseras på en beräkning som ger en så falsk bild att den bortser från de varuproducerande näringarna såsom de väsentligaste i sammanhanget, då kan man resonera som herr Arne Pettersson gör. Det är helt enkelt den obotfärdiges förhinder som dikterar de socialdemokratiska motiven för att avstyrka dessa våra förslag om rationaliseringsoch besparingsarbeten. Ni får nog pröva om ert ställningstagande i det avseendet! Det hade varit en styrka om vi hade kunnat bli eniga och gemensamt gripa oss verket an genom en sådan utredning som vi har föreslagit. Jag tror att den skulle kunna komma till rätt väsentliga resultat.

Herr talman! Om vi först skall klara ut talet om leda, vill jag säga att den kanske delvis beror på att herr Löfgren låter så ledsen när han säger samma sak två gånger. Med det som bakgrund kanske jag skulle uttrycka mig så, att det var detta som väckte leda. Sedan ett par ord till herr Brundin. Varför vill man inte flytta över revisionsverksamheten från ett Kungl. Maj:ts verk till ett riksdagens verk? Jo, därför att det förutsätter en ändring av hela strukturen på fördelningen av arbetsuppgifter mellan Kungl. Maj:t och riksdagen.

På det faller ju hela talet om att jag eller någon annan skulle vara motståndare till en fortgående rationalisering av statsverksamheten. Det är ingen som har uttalat sig på det sättet eller för en sådan sak. Dessutom, herr Brundin, medför det system som tillämpas i andra länder — där man ofta har ett direkt ministerstyre och där man inte som hos oss har de självständiga verken — att jämförelser med de länderna är ganska omöjliga att göra. Sedan kom vi tillbaka till talet om effektiviteten och varuproduktionen. Herr Löfgren försökte få mig att framstå såsom den som skulle ha sagt att vi skall hålla tillbaka varuproduktionen och att jag på något vis skulle negligera den. Detta vare mig fjärran!

Jag sade, herr Löfgren, att man på 15 år — jag kanske är alltför pessimistisk — kommer att ha fördubblat varuproduktionen samtidigt som man minskar antalet människor som Nr 67 arbetar med den. Detta är ett problem, men det är ett problem som inte bara vi står dr inför. Då frågar herr Kristiansson i Harplinge: Vad innebär det här, och hur skall det sluta? Ja, det är en gammal konservativ suck som man alltid får höra! Redan de stackars oupplysta vävarna i England, som slog sönder vävmaskinerna, suckade på samma sätt. Jag har, herr Kristiansson, ingar m.m. först och främst pekat på hur vi i samhällsnyttans tjänst och för människornas bästa kan använda de ökade resurser som varuprodoktionen ger. Det är en del. Men är det inte också värt att fundera på om vi inte skulle kunna tänka oss ännu kortare arbetstider i fortsättningen? Jag håller gärna med herr vice talmannen om att vi bör göra det, inte minst i det här huset. Det inslag av utvecklingspessimism som återfinns hos herr Kristiansson i Harplinge känner jag faktiskt ingenting för. Jag tror att det, både under överblickbar tid och under längre bort liggande tid, kommer att finnas utrymme för vad som produceras här hemma av både varor och tjänster. Sedan skall jag inte öda mycken tid på detta som väl ändå är huvudtemat: Skall vi ha en besparingsutredning eller inte? Vad tycker ni, som nu har begärt replik, om vårt sätt att arbeta på plena och de resultat som vi kommer fram till? När vi skrev om finansplanen var vi överens om att tillråda våra medutskott största möjliga försiktighet med tanke på att vi var på väg in i besvärligare konjunkturer — en stram utgiftspolitik, en god balans i budgeten. Vad tycker ni tre som skall upp nu om att ni och era partivänner dag efter dag röstar tvärtemot de råd som vi som ledamöter av finansutskottet har givit riksdagen i övrigt? Tycker ni att det är rimligt att vi efter ett sådant argumenterande skall kunna sätta oss ned tillsammans med er och tro att man skall kunna uppnå resultat när det gäller besparingar? Ni är ju tre partier med vitala människor och goda resurser. Slå er ihop — får jag ge er det rådet? — och mobilisera litet mod och kurage och kom själva med förslag! Skriv inte bara till kungen och säg att kungen snarast möjligt skall utreda detta och lägga fram förslag! Visa litet mod!
Herr talman! Arne Pettersson betecknade mitt senaste anförande som en konservativ suck över utvecklingens gång. Jag har visst svårt att uttrycka mig så att Arne Pettersson begriper det. Jag sade ungefär följande: Jag är klar över att det har skett — och måst ske — en ökning av den offentliga sektorn. Det är i och för sig inte så märkvärdigt. Frågan är då bara hur långt den skall få fortsätta att öka. Vad gäller utvecklingen på näringslivssektorn menar jag på fullt allvar att det i nuläget finns anledning att prioritera den före den offentliga sektorn, och det vill jag understryka ännu en gång. Nu säger Arne Pettersson att med den förödande effektivitet som näringslivet är begåvat med kommer vi framöver att få en oerhört mycket större produktion. Det är jag fullt medveten om. Men Arne Pettersson måste väl också vara på det klara med att den produktionen liksom vår konsumtion kommer att ha en helt annan sammansättning när vi kommer några år framåt i 141 tiden. Vi producerar då inte bara de varor som vi producerar i dag. Vi kommer således inte att dränkas i varor som vi inte behöver. Det kommer sannolikt också framöver att råda efterfrågan på nya varor, förutsatt att den ekonomiska politiken sköts riktigt och att det blir balans mellan dessa båda sektorer. När vi angriper den offentliga sektorn, angriper vi självfallet i första hand administrationen och byråkratin här i landet. Det måste väl vara djärvt av Arne Pettersson att påstå inför denna kammare och inför svenska folket, att här finns ingenting att göra i fråga om effektivitetsökningar. Ty det är tydligen vad Arne Pettersson vill påstå. Vad slutligen gäller besparingsutredningen menar vi på fullt allvar att vi nu bör ta itu med de här problemen.

Herr talman! Jag förstår att herr Arne Pettersson har anledning att slingra sig. Det är inte så lätt att komma förbi att det i utskottsmajoritetens skrivning står: ”När vi har att räkna med att sysselsättningen i de varuproducerande näringarna kommer att fortsätta att gå tillbaka — — —”. Det är möjligt att det beror på den ekonomiska politik som nuvarande regeringen för, att ni själva tvingats konstatera att vi måste räkna med att det skall gå tillbaka. Därför är det tydligen en tröst för herr Arne Pettersson att ökningen av verksamheten på tjänstesektorn inom det offentliga har varit så betydande. Jag för min del hade hoppats att ni skulle komma till insikt om att vi måste göra kraftiga ansträngningar för att den varuproducerande sektorn och näringslivet skall bli så pass blomstrande att vi sedan har råd att hålla en förvaltning av ganska stor omfattning även i fortsättningen. Men om vi inte väsentligt kan öka de resursskapande krafterna kommer vi att få betydande svårigheter också i fortsättningen, och då kanske det finns anledning att återigen tala om förlorade år. Jag har inte fått något svar av herr Arne Pettersson på frågan om det är förbjudet att vidtaga rationaliseringsåtgärder inom den offentliga sektorn även om det skulle kunna innebära att det blir möjligt att spara viss personal. Vi vet ju i alla fall att det ständigt uppstår nya stora behov, och därför vore det väl bra att kunna konstatera att det finns möjligheter att vidtaga rationaliseringsåtgärder. Nu säger herr Arne Pettersson att socialdemokraterna inte tror på vår medverkan. Det vet ni ingenting om. Men vad vi vet är att ni inte vill vara med — det har ni själva sagt, och då är det ju ingen tvekan om saken. Därför är det tyvärr så att vi måste konstatera att vi inte kan uppnå de resultat som vi vill försöka uppnå genom att inbjuda er till ett gemensamt arbete.
Herr talman! Jag tror inte att jag skall fortsätta så särskilt mycket längre. Jag tackar herr Brundin för den lektion jag fick. Jag saknar den pedagogiska förmåga som herr Brundin har och som gör att jag kan avnjuta hans lärdomar. Det är tydligen alldeles omöjligt för mig att få mina meddebattörer att förstå vad jag gång på gång försöker säga. För det första så sade jag att vi på 15 år kan räkna med en ökad varuproduktion med ett minskat antal sysselsatta. Detta är någonting fullkomligt fantastiskt. Det innebär att vi får en fördubbling av tillgängliga resurser på varusidan med ett mindre antal människor sysselsatta. Vinsten härvid, mina herrar, ligger i att man med den ökande effektiviteten lösgör en stor grupp människor, som annars skulle ha sysselsatts i varuproduktionen, och härtill kommer de som skulle ha varit kvar i varuproduktionen. En stor grupp människor med initiativförmåga kan sättas in på andra uppgifter. Det vore ännu bättre om man på den perioden tredubblade varuproduktionen. Jag skall gärna vara med och satsa på det och släppa hälften av de anställda. Det skulle bli en enorm vinst, om man lyckades därmed, för det är ju detta man strävar efter i allt effektiviseringsoch rationaliseringsarbete. Det kan inte vara en vinst att låta flera människor göra färre människors arbete. För det andra försöker ni att få mig att framstå såsom den som skulle ha vägrat att vara med på effektivitetsförbättringar och rationaliseringar inom samhällsverksamheten. Det finns inget belägg härför. Jag talade om — vilket de herrar väl erinrar sig som är ledamöter av finansutskottet — den i mitt tycke i varje fall utomordentligt intressanta dag, när RRV och statskontoret presenterade sitt arbete. Vi var fulla av beundran för deras sätt att arbeta för en ökad effektivisering av statsförvaltningen. Det var en metod. Men det finns också en annan metod. Jag vill ta två exempel. Det har skett en mycket hård rationalisering inom SJ. Anklagelser har gjorts mot SJ-ledningen för att den skulle ställa 20 000-30 000 människor utan arbete. Men det innebär en effektivitetsökning inom statstjänsten. Helt nyligen har televerket presenterat ett förslag till omorganisation, som trots en väsentligt ökad produktion innebär en kraftig minskning av antalet anställda. En rationalisering pågår alltså även inom statsverksamheten. Är det förresten inte litet generande att förutsätta att alla de kolleger vi har inom statstjänsten skulle ha en annan syn på sin verksamhet än den de har som arbetar inom privat företagsamhet? Vilja att uträtta någonting på sitt jobb, om man har ett jobb som är intressant, och att förbättra verksamhetsmetoderna finns, tro mig, lika stark hos statstjänstemän som hos de privatanställda, vare sig de är tjänstemän eller arbetare. Jag upplever detta i kontakt med en mängd människor i statstjänst, och jag är full av respekt och beundran för deras sätt att angripa sitt jobb, även om de själva riskerar att bli ställda vid sidan. Beskyll inte de statsanställda för att inte göra sin insats då det gäller att åstadkomma en effektivare verksamhet!
Herr talman! Jag tror inte att herr Arne Pettersson kan fortsätta att påstå att jag skulle beskylla de statsanställda för att inte göra sin insats. Jag har tillräckligt mycken insikt i vad som görs av rationaliseringsarbeten inom detta område, om inte annat så genom mitt ledamotskap av styrelsen för statskontoret. Tänk dessutom om verkligheten hade kunnat anpassa sig efter den beskrivning av välfärdstillståndet som den socialdemokratiska regeringen tydligen ger. Då hade det varit väldigt bra. Men nu stämmer tillståndet inte med beskrivningen. Herr Arne Pettersson säger att vi nu producerar mycket mera varor med mindre folk. Det är alldeles självklart. Vi är tvungna att driva arbetet inom näringslivet på det sättet. Men skulle det då ha varit någon nackdel, om man hade kunnat sysselsätta allesammans och producera ännu mera? Nej, självklart inte. Då hade vi haft betydligt bättre resurser. Jag vill till slut bara konstatera att ni socialdemokrater inte är villiga att ta krafttag för att åstadkomma besparingar i statsförvaltningen av statsutgifterna. Det är väl bäst att vi avslutar debatten och röstar nu, för vi kommer inte längre.
Herr talman! För undvikande av missförstånd vill jag säga till herr Arne Pettersson i Malmö att ingen här — i varje fall inte jag — har påstått att vi skulle ha fler människor kvar i varuproduktionen bara för att sysselsätta dem. Det är självfallet meningen att de skall producera, och producera med större effektivitet. Herr Arne Pettersson utgår tydligen ifrån att möjligheterna för människor i det här landet att konsumera — här kommer också exportmarknaden in — är en gång för alla givna, men så är det inte. Här strävar vi i alla fall mot en ökad välfärd, och då måste vi kunna bjuda människorna mer varor och nya varor, som inte finns i dag men som säkerligen kommer att efterfrågas i framtiden. Herr Arne Petterssons recept är tydligen att allteftersom sysselsättningen nu viker skall man i stället bjuda människorna administration och byråkrati. Det kan inte vara något för den enskilda människan att konsumera framöver, men det är det valet gäller. Vill vi rationalisera inom denna sektor så kan vi bjuda människorna mer av andra nyttigheter. Så enkel är problematiken, och jag tycker att vi inte skall göra den konstigare heller. Jag tror inte att människor blir särskilt glada över ökad byråkrati och administration och ser det knappast som en välfärdsökning heller.

Herr talman! Jag skall fatta mig kort. Det är bara till herr Kristiansson i Harplinge jag skall rikta mig. Jag eftersträvar inte att ersätta varuproduktion med tjänster. Herr Kristiansson ser tydligen detta som något ont, men enkelt uttryckt är det så här. Jag tror, herr Kristiansson, att vi kan sälja en oändlig mängd nya varor med en mördande reklam. Låt mig ta ett enda exempel. Jag har använt det en gång tidigare, men jag tycker det är så bra. Förut rakade jag mig med en rakhyvel med ett blad som hade en egg på vardera sidan. Nu har det kommit ut en ny hyvel i marknaden. Den har två eggar på en sida, och det betyder att det blir fyra gånger så stor förslitning på eggarna som på den gamla rakhyveln. Och detta är en försäljningssuccé! Det är alltså ett alternativ. Till sådant kan vi använda resurserna. Att de människor som den ökade produktiviteten frigör kan börja tillverka sådana här saker är väl underbart? Men alternativet är inte tjänster för tjänsternas skull, utan alternativet är att de människor som skall göra de här dumma rakbladen onödiga i stället kan användas i vårdsektorn eller för miljöarbete. Det är dessa två alternativ vi har att välja mellan.
Herr talman! Efter herr Arne Petterssons i Malmö sista anförande kan jag bara konstatera att han tydligen är renrakad på argument.

Herr talman! Utskottsmajoriteten fastslår i betänkandet om skatteflykt att inga motionärer har framfört några synpunkter som inte redan har beaktats genom pågående lagstiftningsarbete, genom offentliga utredningar eller genom det fortlöpande arbetet inom departement och administration. Det låter precis som om allting är väl beställt och att man menar att man har ett sådant grepp över skatteadministrationen att vi kan lita på att skattebördorna blir fördelade på det sätt som riksdagen har beslutat. Nu vet vi att det inte alls är fallet. Tvärtom har finansministern ett så dåligt grepp över administrationen att det allmänna varje år går miste om 1—2 miljarder kronor i skatteintäkter samtidigt som vanligt arbetande folk tyngs av ett allt högre skattetryck.

Att de inte blir det måste ha kommit som en chock för många människor. Inte har, som utskottet säger, kraven på en likformig beskattning på senare år vuxit sig allt starkare. Nej, det är bara det att när många människor både blir mer och mer trängda av hårda skatter och dessutom ser att myndigheterna låter andra med högre inkomster undkomma mycket lindrigt, så börjar de med rätta att tala högt om rättvisekraven. Sent skall syndaren vakna, heter det. Att departementet så sent som i november 1972 tillsatte en arbetsgrupp för att följa skattereglernas tillämpning på fältet är ju märkligt. Jag vet inte om det möjligen var ett resultat av min interpellation i oktober 1972 i det ämnet. Det är viktigt att det kontrollarbete som utförs sker med fasthet, men det är också viktigt att det sker med takt och hänsyn. Det kan ju inte få vara så att man vid taxeringsrevisioner hos varje skattskyldig ser en presumtiv lögnare. Vad man tillvitar den skattskyldige måste i vanlig ordning bevisas. Det kan inte finnas rätt att generellt hålla en taxeringstjänstemans ord för sanning och den skattskyldiges för osanning. Samtidigt vill jag gärna — som jag gjort många gånger tidigare — påpeka att skattebrott är brott som bör fördömas och inte accepteras eller t.o.m. glorifieras i vissa sammanhang, därför att skattetrycket är hårt. Detta faktum ger inget sakligt stöd till en sådan värdering; snarare är det tvärtom. Punktprotokoller för den ena gruppen efter den andra har varit påtagligt framgångsrika åtgärder. Men det är viktigt att det inte stannar vid sådana här punktvisa kontroller utan att det i stället blir ett kontinuerligt inslag i taxeringsarbetet och gäller alla grupper. Det kan inte accepteras att vissa grupper kommer med men inte andra, inte heller att det kanske blir åtskilliga år mellan kontrollerna för varje grupp. Därför måste det ske en sådan förstärkning att man klarar av, omgående, en kontroll över hela bredden. Det gör man inte i dag. Man har inte ens ambitionerna riktade därhän och planer på det. Vi ligger också i Sverige långt efter de övriga nordiska länderna när det gäller kontrollen. De har i absoluta tal många fler personer som arbetar med detta, trots att de är mindre länder än Sverige. Vi får tillfälle att här i riksdagen återkomma till detta med tjänster, men jag vill redan i dag understryka hur viktigt det är att man här verkligen gör en radikal ökning. Det kan ju inte heller vara särskilt svårt att t.ex. få tag i arbetslösa akademiker, som kunde göras användbara till det här arbetet. Vid revisioner i samband med t.ex. besvär är den genomsnittliga höjningen av åsatt taxering ca 11 000 kronor per revision. Siffrorna gäller för 1971. Vid s.k. offensiva revisioner är den genomsnittliga höjningen ca 28 000 kronor. Om man tar ett mycket grovt genomsnitt utför varje taxeringsgubbe 30—40 revisioner. Varje man som då utför t.ex. 35 revisioner, offensiva sådana, åstadkommer alltså 980 000 kronor i höjning av åsatt taxering. Räknar man med att 60 procent blir skatt, betyder det att varje sådan revisionstjänsteman tillför stat och kommun 600 000 kronor.

Dessa personer kunde betyda stora tillskott till det allmänna, men i egenskap av arbetslösa förorsakar de i stället det allmänna dryga kostnader. Utskottsmajoriteten säger att utnyttjandet av fullt legala avdragsmöjligheter ofta mer eller mindre grundlöst kommit att inbegripas under termen skatteflykt.

Finansministern tycker nämligen att det är asocialt beteende och att den legala skatteflykten ingenting är annat än illojalt utnyttjande av ofullkomligheter i lagstiftningen. Jag menar att när bestämmelserna är ofullkomliga skall dessa ändras, och det är lagstiftarna som skall klandras för att bestämmelserna.inte har blivit ändrade. Jag skulle också vilja anföra ett enda exempel, eftersom det finns med i en av de i ärendet väckta motionerna, som har varit föremål för behandling i utskottet. Det rör en sådan fråga som avdrag för underskott i annan förvärvskälla. Jag har inte menat att man på något sätt är färdig med ett ställningstagande — det tror jag ingen kan vara i dag i den frågan. Men jag tycker att den har sitt intresse inte minst mot bakgrunden av det beslut som riksdagen fattade i förra veckan när det gällde att minska bostadstilläggen för barnfamiljer med s.k. höga inkomster. Det var då fråga om t.ex. en person med 50 000 kronor i inkomst och med barn. Han hade ett lån på 150 000 kronor och fick ett ränteavdrag på 8 000 kronor, och därför förlorade han en del av bostadstillägget. Samtidigt kvarstår emellertid möjligheten för exempelvis en person som har 200 000 kronor i inkomst att göra avdrag för räntor och reparationer med 100 000 kronor och att därmed i realiteten få en skattevinst på 70 000 kronor. Jag tycker att det är nödvändigt att ställa sådana här exempel i belysning mot varandra.

Och det är just därför jag finner det så oundgängligen nödvändigt att man inte bara plottrar med enstaka åtgärder här och där utan ser dessa frågor som en samlad enhet. Vid själva systemuppbyggnaden på olika områden av det stora och komplicerade skattefältet bör just skatteflyktsoch skattefuskfrågorna vara med. Därför är det märkligt att finansministern inte med ett ord i direktiven till den utredning som tillsattes förra året har nämnt något om att de här frågorna skall bli beaktade. Vi har flera andra utredningar där skatteflyktsfrågorna är helt lämnade åt sidan eller mycket legärt behandlade. Just direktiven till 1972 års skatteutredning är synnerligen ingående. Finansministern talar om i detalj vad utredningen får göra, inte får göra och bör göra, men de här frågorna är icke berörda. Jag tycker att det är märkligt. Det är också anledningen till att vi i en reservation har krävt att man skall begära hos statsrådet att få tilläggsdirektiv till skatteutredningarna om att särskilt beakta dessa frågor när det gäller utformningen av skattebestämmelser av olika slag. Jag ber, herr talman, med hänvisning till detta att få yrka bifall till reservationen av fru Nettelbrandt m.fl.

Herr talman! Med hänvisning till fru andre vice talmannens utförliga anförande men också med hänvisning till att det i de här frågorna råder en stor enighet över alla partigränser skall jag fatta mig mycket kort. De motioner som ligger som bakgrund till det här utskottsbetänkandet, utskottsmajoritetens skrivning, reservationen och det särskilda yttrande som finns talar om att det ökade skattetrycket har varit orsak till att skattebedrägeri och skatteflykt fått en uppseendeväckande utbredning. Mot denna bakgrund är det helt naturligt att man också gör det konstaterandet att de nu sittande skatteutredningarna — vi har ju några stycken på olika områden, som bekant — verkligen tar itu med problemet skatteflykt. Jag nämnde att om de stora och allvarliga problem som skatte bedrägeri och skatteflykt innebär råder det enighet över partigränserna. Motionerna ger belägg för det, utskottsbetänkandets såväl majoritetsskrivning som reservation och särskilda yttrande ger besked om det. Jag tycker därför att det verkligen skulle finnas anledning att vi började övergå från tal till handling och försökte att på allvar komma till rätta med de här skatteflyktsoch skattebedrägeriproblemen. Utskottsmajoriteten har i och för sig en mycket stark skrivning, där det kan utläsas att man verkligen är beredd att ta itu med problemen. Däremot är man, som fru Nettelbrandt nyss konstaterade, inte på något sätt beredd att klart säga ut att de utredningar som sitter skall beakta de här frågorna. Det är alldeles givet, som majoriteten anför i sin skrivning, att sittande skatteutredningar har rättighet att ta upp de här frågorna, och man kan naturligtvis begära av dem att de skall göra det. Men orsaken till den reservation som vi har lämnat är att vi tycker att det klart skulle sägas ut i direktiv att dessa problem har blivit så stora att de verkligen skall behandlas av utredningarna. Med den korta motiveringen yrkar jag bifall till reservationen.

Herr talman! I skatteutskottets betänkande nr 21 behandlas flera motioner med förslag till åtgärder mot skatteflykt, såväl generella metoder som mera speciellt inriktade. Dessa problem har ju blivit allt vanligare, och numera kan man ofta få ögonen på nya fall som kommit i dagen. Av utskottsbetänkandet framgår dock att många åtgärder har vidtagits från statsmakternas sida. Sålunda beslutades 1969 en väsentlig förstärkning av skatteadministrationen genom att riksskatteverket inrättades 1971 som central myndighet för. beskattnings-, uppbördsoch folkbokföringsväsendet. År 1971 frikopplades länsstyrelserna från prövningsnämndernas dömande verksamhet, och i stället inrättades särskilda länsskatterätter. Dessutom förstärktes kammarrättsorganisationen. Vi fick även en ny skattebrottslag. 1972 kom nya åtgärder för att förenkla taxeringsarbetet och förbättra kontrollen. Antalet tjänster på länsstyrelsernas skatteavdelningar har på tre år ökat med 161. Riksskatteverket har bara i år fått särskilda medel anvisade — ca 4,2 miljoner kronor — för anställning av tillfällig personal samt för utbildning och information, och enligt proposition nr 85 förordas 100 nya taxeringsassistentstjänster, vilket motsvarar ca 5,9 miljoner kronor för detta och nästa budgetår. Av skatteutskottets betänkande framgår även att flera andra åtgärder vidtagits och att det för närvarande finns en arbetsgrupp inom finansdepartementet som snabbt kan föreslå nya åtgärder om så skulle vara erforderligt.

Nu har till utskottsbetänkandet fogats en reservation samt ett särskilt yttrande, det sistnämnda av ledamöterna från moderata samlingspartiet. Men vi kan helt instämma i vad som sägs i reservationen, då det konstateras att vårt nuvarande skattesystem inte fyller de krav man kan ställa på det utan att det måste ändras. Vi kan även instämma i vad som sägs om samhällsattityden mot skattebrott. Däremot har vi inte funnit anledning att ge tilläggsdirektiv till sittande utredningar. Vi tycker att den skrivning som utskottet gjort i anledning av de olika motionsyrkandena är så pass klar och välutformad att vi kunnat nöja oss med ett särskilt yttrande. Jag vill i detta sammanhang gärna framhålla att vi i den här frågan får bortse ifrån att den stora majoriteten av de svenska skattebetalarna är laglydiga medborgare, vilka plikttroget fullgör sina skyldigheter mot stat ,och kommun. Ett bra sätt att öka deras antal vore att ge svenska folket ett nytt, modernt och rättvist skattesystem. Vi får inte heller hemfalla till generaliseringar och fördöma hela yrkeskårer bara därför att t.ex. företagare, läkare och tandläkare blir föremål för särskilda kontrollåtgärder. Utskottet framhåller i sitt betänkande att skattebrott tyvärr förekommer inom alla kategorier skattskyldiga, och även om de allra flesta förseelserna kan betraktas som ringa brott så är den alltmera tilltagande tendensen ett vältaligt bevis för att vi har rätt i vår kritik mot det nuvarande skattesystemet — det fungerar inte och vi måste få en genomgripande omläggning. Jag har, herr talman, inget annat yrkande än om bifall till utskottets hemställan.

Herr talman! Skatteinkomsterna till stat och kommun flyter in på olika vägar, men skatterna har också olika tyngd för skilda grupper i samhället. Den indirekta beskattningen har fått ökad betydelse för statens inkomster. Ett annat påfallande drag är att skattetrycket i procent av bruttonationalprodukten ökat för fysiska personer samtidigt som det för juridiska personer minskat under det senaste årtiondet. Den ofta aktualiserade frågan om åtgärder mot skatteflykt och skattefusk bör ses också i detta perspektiv. Det är inte svårt att förstå att vanliga löntagare, som får betala skatt på varje krona i inkomst och därtill också på den mat man köper, upprörs över att bärkraftiga grupper i samhället undanhåller miljardbelopp från beskattning. Skatteutskottet har helt rätt i sin bedömning att ”undanhållna belopp kan uppskattas till så betydande belopp att de i avsevärd mån påverkar samhällsekonomin”. Däremot kan jag inte dela utskottets uppfattning ”att skattebrott förekommer bland alla kategorier skattskyldiga”, inte ens när utskottet påstår att detta är välkänt. Vilka skattebrott kan den stora skaran av industriarbetare göra sig skyldig till? Varje krona dessa arbetare tjänat under året redovisas i arbetsgivaruppgifter till skattemyndigheterna. De kan inte ens undanhålla de 25—30 öre som skatten på en liter mjölk utgör. Jag anser att skatteutskottet med denna skrivning söker dämpa den berättigade förbittringen bland allmänheten över skatteflykt och skattefusk genom att framställa skattebrotten som något som alla människor tydligen sysslar med. Det är på sin plats att skatteutskottet klargör vad man menar med påståendet att det är välkänt att skattebrott förekommer bland alla kategorier skattskyldiga. Jag begär ett besked på den punkten, och jag tror att de många vanliga löntagarna är lika intresserade av ett Svar. I motionen 1025 har vänsterpartiet kommunisterna pekat på tre vägar som utnyttjas för att beröva stat och kommuner stora skatteinkomster: 1. Genom att skattelagstiftningen ger särskilt de stora aktiebolagen omfattande favörer. 2. Genom att gällande skatteregler utnyttjas på ett sätt som icke var avsett av lagstiftaren, dvs. skatteflykt. 3. Genom att inkomster och förmögenheter i direkt strid med lagen undandrages från beskattning, dvs. skattefusk. När det gäller favörerna till de stora aktiebolagen har vi från vänsterpartiet kommunisterna konsekvent krävt att dessa slopas. Genom en rad bestämmelser befrias nu bolagen från beskattning av inkomster. Det gäller avskrivningsregler, avsättning till investeringsfonder och lagerreserver etc. I fråga om skatteflykten har uppmärksamheten riktats på möjligheterna att genom bolagsbildningar och andra metoder skaffa sig skattefördelar. På detta sätt kan skatteavdrag utnyttjas som inte kommer löntagarna till del. Vi menar att skärpta regler behövs för bildande av s.k. fåmansbolag, liksom att avdragsrätten för underskott i rörelse vid taxering av inkomst, ej förvärvad i rörelse, slopas, och vi kan gärna tänka oss att vidga den frågan att gälla inkomster även från annan förvärvskälla. Det är givetvis svårt att exakt mäta de belopp som genom skatteflykt och skattefusk undanhålles stat och kommun. Varierande belopp har nämnts, från ett par miljarder till mellan 10 och 20 miljarder kronor. Redan de begränsade åtgärder som utskottet hänvisar till har dragit fram betydande belopp för beskattning. På bokhandelsdiskarna har det i bokform presenterats en redogörelse för de olika metoder som använts för att undandra inkomster från beskattning. Man har dock en känsla av att uppmärksamheten i alltför hög grad har koncentrerats till de mindre skattebrotten och att de verkligt stora kryphålen har förbisetts. Ett speciellt viktigt problem är frågan om att stoppa de utländska storbolagens skatteflykt. Nu kan en mycket omfattande verksamhet bedrivas i vårt land utan att multinationella företag redovisar några vinster för beskattning här. Detta gäller i hög grad oljebolagen, vilket vi från vänsterpartiet kommunisterna vid flera tillfällen har påtalat.

Man kan väl ändå utgå från att ingen av motionärerna har varit främmande för att utredningar om skattefrågor pågår. Vad som begärts är att frågorna om skatteflykt och skattefusk skall bli föremål för särskild uppmärksamhet, oberoende av de övriga utredningarna. I motionen 1025 påpekar vi det förhållandet att både företagsskatteberedningen och 1972 års skatteutredning har ett mycket omfattande program, varför det kan ta lång tid innan de färdigställer sina betänkanden. Men direktiven för utredningarna är inte heller så utformade att de täcker de speciella åtgärder för att komma till rätta med skatteflykt och skattefusk som det här är fråga om. Vi menar att ett förhållande där miljardbelopp undandras beskattning inte kan få fortsätta att råda. Man bör ta itu med skatteflykt och skattefusk med stor skyndsamhet. Det är därför som vi bl.a. har föreslagit en snabbutredning med det speciella uppdraget att föreslå åtgärder mot skatteflykt och skattefusk. Detta har skett mot bakgrunden av att nuvarande insatser är helt otillräckliga. Herr talman! Jag ber därför att få yrka bifall till motionen 1025. Genom de i motionen föreslagna åtgärderna skulle inte bara skatteinkomsterna till stat och kommun öka, utan förutsättningarna för att lätta skattebördorna för de minst bärkraftiga skulle också bli större. Bl. a. skulle förutsättningar skapas att befria livsmedel från beskattning, vilket vänsterpartiet kommunisterna upprepade gånger har föreslagit.

Herr talman! Motionerna i denna fråga avspeglar den opinion mot skattebedrägerier och skatteflykt som finns i dag. Som vi skriver i betänkandet har skatteflykten antagit uppseendeväckande proportioner, och skattebedrägerier av anmärkningsvärd omfattning har uppdagats vid landsomfattande kontroller. Det är som bekant riksskatteverket som i samverkan med länsstyrelserna har företagit dessa kontroller. Det är också helt naturligt att allmänheten frågar sig hur det kan vara möjligt att begå sådana skattebrott. Är det fel på lagstiftningen, eller är kontrollen för bristfällig? Kritiken har hårdnat, det är alldeles klart, och det menar utskottsmajoriteten är positivt. Men samtidigt säger vi i utskottet att kritiken delvis är överdriven och att den kan skada. Den kan ge det intrycket att det är lätt att ordna med skatteflykt eller begå skattebedrägeri, men det blir ju ändå allt svårare att göra det. Jag noterar ändå med tillfredsställelse att reservanterna understryker att skatteflykten och skattefusket inte kan ursäktas av högt skattetryck. Men fastän det står så i reservationen fick jag ett helt annat intryck av vad fru Nettelbrandt sade här nyligen. Såsom i reservationen låter det inte heller i den borgerliga pressen — och så har det aldrig låtit i borgerlig press, vilket jag gärna vill framföra. Jag vill också betona att bedrägerierna inte alltid beror på felaktigheter i lagstiftningen. De beror snarare på bristande kontrollmöjligheter. Men det finns möjligheter att upptäcka brott, och de möjligheterna ökar successivt. Det som i debatteh betecknats som ”legal skatteflykt” har, som vi skriver i betänkandet, varit rena skattebedrägeriet, som är straffbart. Skatteflyktskommittén framhöll i sitt betänkande år 1963 att en allmän regel mot skatteflykt inte behövdes mot rena skentransaktioner, eftersom man i rättspraxis tillmätte rättshandlingens verkliga innebörd avgörande betydelse. Jag tror att man ofta bortser från detta, och säkerligen har många exempel i den bok som man här talat om gällt skentransaktioner, som människor tror att de kan göra på grund av en felaktig lagstiftning. I verkligheten är det dock möjligt att komma åt dem — med den lagstiftning som finns — om kontrollen bara är riktig. Jag kanske skall svara på herr Berndtsons i Linköping fråga om man inte kan tillsätta en särskild utredning, vilket kommunisterna nämligen yrkar på. Jag tror inte att det är möjligt för någon särskild utredning att klara det här problemet. Vilken utredning man än tillsätter blir den totalt beroende av det skattesystem som riksdagen utformar. Man måste angripa skatteflyktsproblemet med hänsyn till den lagstiftning som finns. Skatteflyktskommittén sade vidare, vilket jag skall tillåta mig att citera redan i det här sammanhanget: ”En allmän bestämmelse, som riktade sig mot andra former av skatteflykt, måste för att bli effektiv vara mycket allmänt hållen och kunde inte preciseras närmare än att fråga skulle vara om försök att vinna otillbörlig skattelättnad” eller dylikt.” En sådan formulering skulle inte, säger kommittén, vara acceptabel ur rättssäkerhetssynpunkt. — Så långt skatteflyktskommittén. Upptäckterna ökar, som jag sade, och i många fall får de förödande sociala och ekonomiska konsekvenser för dem som försöker göra bedrägerierna. Jag tycker att det bör understrykas, och det är angeläget att vi kommer dithän att alla förstår att skattebrott inte lönar sig för någon. Låt mig skjuta in ett bemötande av herr Berndtsons angrepp på utskottet för att utskottet anför att man kan tala om skattebrott bland alla kategorier skattskyldiga. Vårt påstående är riktigt. Det finns inget undantag för arbetare, tjänstemän eller företagare i vårt land. Ingen grupp går fri från skattebrott. Jag skall gärna stå till tjänst med exempel som jag personligen känner till, om det skulle vara nödvändigt. Saken är alldeles uppenbar: skatteutskottets påstående på den punkten är inte felaktigt, även om vi vet att de stora pengarna undanhålls av dem med höga inkomster och stora kapital. Nu har inte statsmakterna alldeles stillatigande åsett den här utvecklingen, vilket man nästan fick intryck av genom fru Nettelbrandts anförande. Frågan uppmärksammas sedan lång tid tillbaka, och detta har lett till intensifierade åtgärder i form av förstärkningar av skattekontrollen och ändringar i skattelagstiftningen för att täppa till de luckor som finns. Fru Nettelbrandt säger att man bör anställa tjänstemän, för det betalar sig. När har folkpartiet i denna kammare slagits för att utvidga den offentliga sektorn? Vi hade alldeles nyss en debatt där de borgerliga gick till storms mot den offentliga sektorn och ville få till stånd besparingar och indragningar där. Detta är en del av den offentliga sektorn. Fru Nettelbrandt kan ju stå här och säga att hon personligen vill ha en utökning åtminstone på den delen av den offentliga sektorn, medan andra talar sig varma för att vi måste spara på den offentliga sektorn. Och det är ofta vi hör det resonemanget. Men riksskatteverket har inte vägrats något av den personal man har begärt. Herr talman! Jag tror jag skall kosta på mig tiden att rekapitulera de åtgärder som har vidtagits på detta område. Redan 1956 fick vi en ny taxeringsförordning. Vad den innebär skall jag däremot inte gå in på. År 1969 beslöt vi inrätta riksskatteverket och därmed sammanhängande organ. År 1971 fick vi en ny skattebrottslag. Men vad allmänheten ofta sammanblandar med skattesystemet är alla avdragsmöjligheter som finns vid taxeringen och som skulle öka årligen om oppositionen fick sin vilja fram. Herr Sjöholm har i en motion påtalat detta. Han har anmärkt på att motionen inte har tagits upp i föreliggande betänkande. Jag vill därför gärna säga att det beror på att motionen berör just avdragen. Det betänkandet, som redan är beslutat, framlägger vi senare; motionen hade alltså mera samband med det än med den här frågan. Herr Sjöholm framhåller i sin motion bl.a. att avdragsmöjligheterna är till för de större inkomsttagarna och oåtkomliga för alla med låga eller medelstora inkomster. Så slår han fast: Det bör en gång för alla vara slut med att kunna använda beskattningen som ett instrument för tillgodoseende av än det ena, än det andra ändamålet. Jag tycker att herr Sjöholm bör ta en ordentlig debatt med fru Nettelbrandt om detta. Varenda skatteutskottssammanträde får vi slå ihjäl motioner om alla möjliga avdrag, som herr Sjöholm talar om. Och det är avdragen som den breda allmänheten får mest kontakt med och menar är orättvisa. Jag nämner detta därför att jag i långa stycken håller med herr Sjöholm på denna punkt. Om han kunde påverka sina partikamrater och även de andra inom den borgerliga sektorn, om jag får uttrycka mig så, skulle vi verkligen kunna nå resultat när det gäller detta problem, som vi brottas med och skall brottas med i 1972 års skatteutredning. Detta är nämligen en viktig integrerande del i vår skattelagstiftning, som vi grundligt måste pröva. I övrigt har vi också företagsskatteberedningen. Fru Nettelbrandt är med i 1972 års skatteberedning, som jag talade om. Hon är också med i företagsskatteberedningen, och även den har till uppgift att utreda många av de problem som tas upp i motionen. Allt detta — jag skall komma till mera sedan — visar att folkpartiet, och även fru Nettelbrandt, har fullkomligt akterseglats i kampen mot s.k. skattefusk. Jag kallar det dock inte för skattefusk utan för skattebedrägeri och skatteflykt, eftersom det är två olika saker. Därför uppträder nu ”syndaren”, om jag får använda fru Nettelbrandts egna ord, med nyvaken arrogans och talar om att inga åtgärder har vidtagits på det här området. Socialdemokraterna är fast beslutna att vi så långt det är möjligt skall täppa till varenda lucka som medför risk för skatteflykt eller skattebedrägeri. Jag tillåter mig uppräkna vidare åtgärder: make i avsikt att undandra samhället skatt, stoppas. De åtgärderna torde riksdagen snart få ta ställning till genom en proposition. Mot fåmansbolagen har vidtagits vissa åtgärder, men där har företagsskatteberedningen sitt arbete, och den kommer väl snart med ett delbetänkande i den delen. Redan enligt gällande skattelagstiftning finns det emellertid möjligheter att ingripå mot överföringar av tjänsteinkomster till aktiebolag. Propositionen om aktiebolagen har vi redan fått, och där blir lägsta aktiebelopp 50 000 kronor — ett led i samma strävan att försöka täppa till möjligheterna till skatteflykt och skattebedrägerier. Detsamma gäller ingripanden mot lån i aktiebolag till aktieägare. År 1972 fick vi en lagstiftning mot handeln med s.k. vinstbolag, 1973 fick vi regler för att stoppa skatteflykt genom partrederier och liknande. Inkomstgränsen för bostadsbidrag har också justerats genom en proposition. Den internationella skatteflykten talade herr Berndtson i Linköping om. Det är uppenbart att lösningen av det problemet i stor utsträckning är beroende av internationella förhandlingar — dubbelbeskattningsavtal t.ex. — men frågan har också tagits upp inom OECD och på det nordiska planet. De nordiska länderna har vidare undertecknat ett multilateralt handräckningsavtal i skatteärenden, och på sikt får vi anta att sådana avtal skall kunna träffas även med andra länder. År 1966 fick vi en lagstiftning som bl.a. innebär att den som avreser från Sverige fortfarande skall anses vara bosatt i Sverige under en treårsperiod, om han eller hon inte visar att han/hon saknar från beskattningssynpunkt väsentliga anknytningar till Sverige, vilket också beaktas i dubbelbeskattningsavtalen. Enligt beslut av 1973 års riksdag skall skatteflykt i utflyttningsfallen kunna motverkas även genom särskild prövning av ärenden om tilldelning av emigrantvaluta. Jag vill också erinra om det betänkande rörande periodiska understöd som vi väl får en proposition om och varigenom också den skatteflykt som tidigare förekommit eller som nu förekommer i det avseendet stoppas. Inom departementet finns nu — det kanske jag bör tillägga — en särskild grupp som är tillsatt för att bedöma de multinationella företagen ur skattesynpunkt. Det arbetas alltså för fullt på olika avsnitt i alla dessa avseenden. Får jag i övrigt hänvisa till den redogörelse som utskottet lämnar i betänkandet över de skattekontroller som riksskatteverket i samverkan med länsstyrelserna har företagit och fortfarande företar, en kontroll som ökar successivt. Ja, herr talman, det här var en uppräkning av vad som har gjorts. Jag förstår att fru Nettelbrandt och de övriga folkpartisterna har blivit nervösa när de märkt att de har blivit akterseglade. Nu försöker de uppträda som de verkliga bekämparna av skattefusk och skattebedrägeri, när sanningen är att den ena åtgärden efter den andra har vidtagits under många år. Men jag utgår från att det nu råder enighet i utskottet i själva sakfrågan. Vad reservanterna vill är att 1972 års skatteutredning skall få tilläggsdirektiv som innebär att den skall ta upp just denna fråga. Det förvånar mig att fru Nettelbrandt, som själv sitter i denna utredning, anser att detta är nödvändigt. Jag skulle ha förstått om någon annan ledamot i riksdagen, som inte tillhör utredningen, hade kommit på den idén. Såvitt jag har förstått är utredningen fullkomligt enig på den här punkten. Jag tror att vi redan vid det första sammanträdet — åtminstone var det när vi drog upp riktlinjerna för arbetet — sade att det här skall vi ta itu med. Det har åtminstone varit min uppfattning. Jag tolkade direktiven så att vi hade fullkomlig frihet i det avseendet och att vår ambition helt enkelt måste vara att utreda det problemet. Vi har redan haft en föredragning — det kan jag väl tillåta mig att säga — inom utredningen om skattefusk och skattebedrägeri. Vid nästa sammanträde skall vi ha en ny föredragning om skatteflykt och skattebedrägeri av representanter från riksskatteverket. En representant för den grupp inom finansdepartementet som också sysslar med och utreder skatteflyktsproblemet skall vara närvarande på nästa utredningssammanträde och informera oss. Och jag tror att det också från polisväsendet kommer någon representant som har hand om dessa frågor. Tror fru Nettelbrandt att jag är med på att detta skall ske bara för skojs skull eller att det är en skenmanöver från utskottsordföranden eller övriga ledamöter? Vi är alla fullkomligt eniga om att detta problem måste vi ta itu med. Vi kan inte komma med något nytt skattesystem med mindre än att vi samtidigt ser till att vi så långt det går täpper till varenda lucka som möjliggör skatteflykt eller skattebedrägeri. Finansministern sade i sitt svar på en interpellation: Varje kommitté måste ha ambitionen att konstruera ett skattesystem där skatteflykt eller skattefusk helt omöjliggörs eller i varje fall försvåras. Ungefär samma ordalydelse finns i den PM som föredragits inom skatteutskottet. Att under sådana förhållanden besluta om tilläggsdirektiv till 1972 års skatteutredning är, såvitt jag förstår, att slå in öppna dörrar. Det är inte nödvändigt, när vi har fru Nettelbrandt med där som intresserat sig så för detta problem och när jag nu försäkrar att vi skall ta upp det. Inte behöver vi då ha en pekpinne från finansministern!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
Herr talman! Herr Brandt måste läsa mitt anförande, eftersom han har missuppfattat mig så att han tydde det som om jag menade att skatteflykt eller liknande skulle kunna ursäktas när man har ett högt skattetryck. Nej, men ju högre skattetrycket blir, ju angelägnare är det att ingen får smita ifrån sina skyldigheter mot stat och kommun. Då blir det ett ännu hårdare skattetryck på de lojala skattebetalarna. Det var detta jag ville understryka. Sedan säger herr Brandt att statsmakterna verkligen inte stillatigande har åsett detta utan har vidtagit den ena åtgärden efter den andra. Och så får vi höra att vi 1956 fick en annan taxeringsorganisation, att vi har fått ett riksskatteverk osv. Men, herr Brandt, faktum kvarstår att de belopp som flyktas bort den här vägen enligt en minimiuppgift som är lämnad uppgår till mellan en och två miljarder kronor. Då är det faktiskt så att detta har skötts mycket dåligt, även om man har skapat nya organisationer av olika slag. Det är detta faktum som inte kan bortförklaras. Jag skall gärna göra en bekännelse inför herr Brandt: Jag har för min del litat mera på att finansdepartementet har hållit sin hand över de här frågorna och faktiskt klarat den uppgiften, och det tror jag att även många skattebetalare har gjort. Själva bevakningen av hur reglerna efterlevs kan vi ju inte göra här i riksdagen, utan vi litar på att den sker under departementets överinseende i hela organisationen. Visst är det då ganska häpnadsväckande, herr Brandt, att man i november 1972 tillsatte en arbetsgrupp inom departementet för att klara den här bevakningen. Hur har det gått tidigare under de 40 år som regeringen haft ansvaret? Sedan tycker jag inte att herr Brandt skall bli så upprörd här. Det är alldeles riktigt som han säger att vi är ganska överens om att dessa frågor nu skall tas upp. Och jag vill gärna vitsorda att herr Brandt inom utredningen har varit mycket välvillig och varit med på alla mina förslag om att komplettera uppgifterna med just det som rör skatteflykt och skattefusk. Men kan då herr Brandt tala om för mig varför de frågorna icke skall finnas med i utredningens direktiv, när departementschefen i övrigt så i detalj har föreskrivit vad vi får göra och inte göra?

Herr talman! Med hänsyn till att yrkandet i punkten 3 i motionen 1025 förutsätter lagtext och därför i dag inte kan tas upp till avgörande ber jag, herr talman, att få begränsa mitt bifallsyrkande att gälla punkterna 1 och 2 i motionen 1025. Herr Brandt ifrågasätter att den föreslagna utredningen kan tillsättas eftersom dess arbete blir beroende av vilket skattesystem som skall tillämpas. Om jag tolkar herr Brandt rätt innebär detta att han lugnt vill invänta flera års utredningsarbete i sittande skatteutredningar innan han är beredd att ta itu med frågan om skattefusk och skatteflykt. Vpk däremot anser att denna fråga måste få företräde, och där går tydligen våra åsikter isär. Vad vi i dag diskuterar är ju det skattesystem vi har nu och inte ett eventuellt framtida skattesystem. Jag anser också att det är fel att i en seriös debatt om åtgärder mot skatteflykt föra in frågan om arbetsbyten mellan enskilda personer — jag förmodar att det var detta herr Brandt åsyftade. Det kan väl ändå inte vara detta som är den stora huvudvärken när det gäller skatteflykten, utan det måste vara att man bildar särskilda bolag eller på annat sätt försöker utnyttja skattereglerna och framför allt att internationella storbolag undanhåller inkomster av verksamhet i vårt land från beskattning. Jag anser fortfarande att det är förolämpande mot vanliga löntagare att de blir omnämnda i ett betänkande angående skattebrott. Den absolut övervägande delen av löntagarna har ju enbart sin inkomst av tjänst, från vilken skatt dras till fullo. Det krävs en betydande bevisning för att man skall få avdrag godkända. Slutligen ett ord i frågan om den internationella skatteflykten. Det är naturligtvis bra att man på socialdemokratiskt håll den 1 maj bär paroller om att stoppa de utländska storbolagens skatteflykt. Men det vore bättre om man även ville vara med om åtgärder i samma syfte.
Herr talman! Får jag erinra fru Nettelbrandt om att det har gått åtskilliga tiotal år sedan finansminister Wigforss talade om skattefusk och nämnde siffran 4 miljarder kronor, så nog har det talats om skattefusk från regeringshåll sedan lång tid tillbaka. Fru Nettelbrandt finner det underligt att det inte står någonting om skattefusk i direktiven. Jag har varit med i många skatteutredningar, och alla dessa har börjat sin verksamhet med att diskutera möjligheterna att komma åt skattebedrägeri, för då skulle man kunna hämta in stora pengar till stat och kommun. Jag förmodar att detta varit en så naturlig sak att finansministern inte har funnit det nödvändigt att skriva in det i direktiven.

Det är väl alldeles uppenbart.
Herr talman! Det har gått åtskilliga år, säger herr Brandt, sedan Wigforss talade om skattefusk. Det talet har alltså förts sedan lång tid tillbaka. Vad har resultatet blivit? Vi är i dag överens om — det verkar nu som om herr Brandt glömmer bort det — att en alltför omfattande skatteflykt förekommer, vilket vi gemensamt försöker komma till rätta med. Det är alltså inte bra. Vi är väl också överens om, utgår jag från, att regeringen måste vara ansvarig för själva uppföljningen av de bestämmelser vi fattar beslut om i detta hus. Herr Brandt framhåller att han har suttit med i en massa utredningar, som hela tiden, oavsett om det funnits med något därom i direktiven eller ej, har tagit upp dessa frågor såsom självklara saker. Men det har inte heller blivit bra. Vi har ju regler som fungerar otillfredsställande, vilket också är någonting som vi i gemensamt intresse arbetar för att komma till rätta med. Det skall man väl inte glömma bort och i upphetsningens tecken diskutera som om allting vore väl beställt, vilket det ju inte är. Herr Brandt sade att det är en så naturlig sak att dessa frågor skall behandlas att finansministern inte har funnit det nödvändigt att ta med dem i direktiven. Men var snäll, herr Brandt, och läs direktiven både till 1972 års skatteutredning och till andra skatteutredningar och tänk efter, om inte de frågor som där mycket ingående och detaljerat beskrivs och som vi skall syssla med är just naturliga saker, som inte en enda skulle behöva finnas med. Det kan inte vara motiveringen.

Herr talman! Jag måste fråga mig: Räcker de av herr Brandt åberopade åtgärderna mot skatteflykt och skattefusk? Jag vill besvara den frågan med nej. Herr Brandt har själv kopplat ihop frågan med vilket skattesystem vi skall ha och anfört att en speciell utredning inte skulle kunna åstadkomma något resultat. Därför har jag dragit slutsatsen att man kommer att avvakta och icke vidta några nya åtgärder för att komma till rätta med skattefusk och skatteflykt. Att 1972 års skatteutredning ändå avser att behandla frågan om åtgärder mot skatteflykt och skattefusk är ju inte tack vare utredningsdirektiven utan snarare trots dessa. Det finns enskilda ledamöter som anser att skatteutredningen bör ta upp problemen, men en snabbutredning med uppdrag att föreslå åtgärder mot skatteflykt och skattefusk skulle såvitt jag förstår på intet sätt stå i motsättning till de pågående skatteutredningarna. Denna fråga är så viktig att vi menar att den bör ges förtur.
Herr talman! Jag vill fråga fru Nettelbrandt: När och hur ofta har folkpartiet exempelvis föreslagit åtgärder eller framfört synpunkter när vi har diskuterat skatter? Har inte alla ledamöter den känslan att vi från socialdemokratiskt håll har fått försvara de skatter som skall täcka de utgifter som beslutas? Det har fått ske i skatteutskottet och i bevillningsutskottet. Man har beskyllt socialdemokratin för att vara skurken i dramat, för att vilja ha ett högt skattetryck osv. Skulle det nu plötsligt vara så att socialdemokratin, som också har regeringsställning, har börjat slå vakt om skattefuskarna? Det går ju inte ihop. Det parti som här klandras för att vilja ha ett för högt skattetryck, måste väl vara mest intresserat av att se till att alla betalar den skatt som de bör göra. Det är väl alldeles klart. Herr Berndtson frågar om åtgärderna räcker och svarar själv nej. Nej, de räcker inte, det har jag också sagt. Men herr Berndtson lyssnade väl inte på mig, eller också har jag inte pedagogisk förmåga att förklara detta riktigt. Jag talade om alla åtgärder som har vidtagits och om det arbete som nu pågår exempelvis inom olika kommittéer. Propositioner är under utarbetande, och dessutom kommer två stora utredningar att syssla med dessa frågor.

Herr talman! Debatten torde väl vid detta tillfälle vara avslutad, men jag vill ändå säga att alla skattebetalare har rätt att kräva rättssäkerhet i fråga om beskattningen. Skatten skall ju beräknas på materiellt riktiga taxeringsoch fastställelsebeslut, så att skattebördan blir så likformigt och rättvist fördelad som möjligt mellan olika skattskyldiga. Jag anser nog att myndigheterna försöker uppnå dessa önskemål. Dessa anspråk innebär att obehörig avvikelse inte får ske från lämnad deklarationsuppgift, och ingen får heller undandra sig sin lagstadgade skatteskyldighet. Detta kan inte heller ske med mindre än att skattemyndigheterna har en effektiv kontrollapparat. Taxeringsoch skattekontrollen står därför inte i motsatsställning till kravet på rättssäkerhet i beskattningen utan är tvärtom en förutsättning för att detta krav skall kunna tillgodoses. En viktig uppgift för kontrollverksamheten utgör taxeringsoch skatterevisionen. Det har uttalats att taxeringskontrollen i allmänhet bör ha karaktär av rutinkontroll och inte får uppfattas som utslag av misstänksamhet mot den som den berör. Den bör även ske planmässigt och inte enbart då besvär anförts. Jag anser för min personliga del detta vara fullt riktigt. Det är efter dessa grunder man nu arbetar, men trots detta finns kryphål och möjlighet till skatteflykt och skattefusk — man kan även säga skattebedrägeri. Jag tror inte att man som reservanterna gör kan skylla detta enbart på skattesystemet. Vi vet att det också kan bero på den enskilde individens ohederlighet m.m. Avsikten med motionen 262, som jag lämnat, är att täppa till möjligheterna till skattebedrägeri. Alla riksdagsledamöter torde vara överens om att försöka råda bot på den skatteflykt och det skattebedrägeri som förekommer i vårt land. Genom skatteflykt och skattebedrägeri förlorar ju samhället årligen flera hundra miljoner kronor. Detta har man kunnat konstatera bl.a. genom de skatterazzior, som gjorts de senaste åren. Genom skatterna har staten möjlighet att förbättra samhället för medborgarna, och den som undanhåller skatteplig inkomst överför skattebördan på andra skattebetalare. Detta leder naturligtvis till orättvisor och hindrar även skattesänkning. Det kan även fördröja eller rent av förhindra genomförande av viktiga samhällsreformer. Åtgärder har även satts in från statsmakterna mot skattefusk, men trots detta har man inte kunnat komma till rätta med problemet. Därför bör ett effektivare skattekontrollsystem utarbetas. Om ett sådant skulle bli kostnadskrävande, är jag övertygad om att samhället skulle få dessa kostnader täckta flera gånger om. I motionen poängterar jag också att i fråga om de s.k. fåmansbolagen en mera inträngande granskning borde komma till stånd. Det anses att dessa bolag erbjuder stora möjligheter till skattefusk och legal skattelindring. Ett antal personer med höga inkomster kan utnyttja bolagsformen för att undgå eller lindra sin skattebörda. Med detta, herr talman, har jag inte fördömt alla fåmansbolag; endast sådana som utnyttjas för att undandra sig skatt. Vi har i Sverige drygt 100 000 aktiebolag. Större delen av dessa utgöres av bolag med en eller ett fåtal ägare. De nybildade aktiebolagen är till övervägande delen fåmansbolag. För att få kontroll över skatteinkomsterna hos dessa fåmansbolag och deras ägare bör aktiebolagsformen för mindre företag begränsas. Man bör också överväga tillståndsprövning för denna och eventuellt andra företagsformer som jag också nämnt i min motion. Jag anser att man i första hand noggrant bör granska fåmansbolagens och ägarnas egna deklarationer gemensamt. Sedan jag skrev denna motion har det meddelats mig att denna formella möjlighet finns men att den är mycket svår att tillämpa. Vad jag särskilt tryckt på i motionen är att det inte borde vara tillåtet med bolagsbildningar, som enbart har till syfte att mottaga bolagsägarnas tjänsteinkomster. Det har från allmänheten uttryckts önskemål om att kraftåtgärder vidtas för att råda bot på skatteflykt och skattebedrägeri. Jag har i motionen hemställt att riksdagen hos Kungl. Maj:t begär att företagsskatteberedningen får som tilläggsdirektiv att utforma förslag om att förbjuda bolagsbildning vars huvuduppgift är att emottaga bolagsägares tjänsteinkomster. Innan jag skrev motionen fick jag uppgiften att den möjligheten inte fanns. Nu har det verifierats att den kanske finns. Jag är lika angelägen som reservanterna, således både folkpartister och centerpartister, att komma till rätta med skattebedrägerierna i vårt land. Skillnaden är den att jag litar på vad utskottet säger, att de utredningar som har tillsatts verkligen kommer att ta upp dessa viktiga frågor. I utskottet framhålls svårigheterna att komma till rätt med skatteflykt genom fåmansbolag. Utskottet säger vidare att en del av de förslag, som framförs i motionerna, redan har tillgodosetts eller kommer att tillgodoses genom ny lagstiftning. Möjlighet har även skapats efter en författningsändring vid 1972 års riksdag att taxera fåmansbolag och deras delägare i samma taxeringsdistrikt. Enligt en presskommuniké kommer en proposition att läggas fram inom de närmaste dagarna med förslag till åtgärder i syfte att begränsa antalet fåmansbolag. Denna kommuniké har naturligtvis tillkommit efter det att jag skrev motionen, men förslaget kommer att innebära en höjning av det lägsta aktiekapitalet från 5 000 kronor till 50 000 kronor och ingripanden mot lån från aktiebolag till aktieägare. Då jag förutsätter att frågorna i den motion jag har väckt kommer att tas upp av företagsskatteberedningen och delvis redan är tillgodosedda har jag inget yrkande utan kommer att rösta på skatteutskottets förslag. Jag vill till sist, herr talman, tillägga att jag tror att regeringen är lyhörd för den här frågan. Det vore annars märkligt med tanke på finansminister Strängs inställning. Man kommer säkert att göra allt som går att göra för att råda bot på skatteflykt och skattebedrägeri i vårt land.

Herr talman! Det är riktigt att herr Brandt och jag ibland har samma mening i sådana här skattefrågor. Men när herr Brandt säger att kritiken mot skatteflykten är överdriven så tror jag tvärtom. Förhållandena är nog mycket värre än vad vi inbillar oss. Trots att det är stora summor vi nämner när vi talar om skattefusk och skatteflykt tror jag att dessa siffror är i underkant. När det gäller frågan om vilka som kan skattefuska och skatteflykta är det säkert riktigt som herr Berndtson sade att möjligheterna är kolossalt olika för olika kategorier medborgare. Det bör man nog också hålla i minnet. En mening på s. 7 i utskottsbetänkandet tycker jag är litet underlig. Det står: ”Därtill kommer att även utnyttjandet av fullt legala avdragsmöjligheter m.m. ofta mer eller mindre grundlöst kommit att inbegripas under termen skatteflykt.” Skatteflykt är ju inget kriminellt utan något fullt legalt. Det är ett finurligt och illojalt sätt att utnyttja de legala möjligheter som finns. Man kan väl säga att skatteflykt är ett steg på vägen mot skattefusk. Skatteflykt är någonting som myndigheterna får upp ögonen för och därefter sätter man in en motåtgärd. Men då finns det fiffiga skatteexperter som hittar på nya möjligheter till skatteflykt, och så blir det en ständig dragkamp. Jag har, herr talman, som herr Brandt också sade, skrivit en motion som har kommit bort. Men den skall komma fram igen, lovade herr Brandt. Nu spelar det mindre roll att den försvann, därför att den givetvis hade blivit avslagen, såsom är alla motioners öde här i kammaren. En tröst är att de idéer som väcks i motionerna ibland kommer tillbaka i form av regeringsförslag. Är det en bra idé spelar det ju mindre roll hur den blir förverkligad. Jag tror för min del att det bara finns en enda medicin mot skattefusk och skatteflykt, och det är att skaffa fram ett helt nytt skattesystem. Det har nämnts olika siffror på de belopp som skattefuskas och skatteflyktas bort. Fru Nettelbrandt sade 1 å 2 miljarder. Jag förmodar att det är vad som kommer bort i skatter, men de inkomster som skulle ha tagits upp i deklarationer och som inte finns med har av experter på detta område uppgivits till kanske 10 miljarder. Länsåklagaren Eliasson, som ju är skatteåklagarexpert, anser att 10 miljarder icke är i överkant. Det är ju alldeles fantastiskt, och det säger väl att vi helt enkelt inte kan ha ett sådant skattesystem. Man kan inte tala om rättvisa och jämlikhet i detta land, när vi har ett skattesystem som är så horribelt orättvist. Då socialdemokraterna skall ut och demonstrera den 1 maj, kommer vi säkert att få höra talas om jämlikhet, men det skorrar falskt. Vi har haft en socialdemokratisk regering i 40 år, och det har inte blivit bättre. Jag tror att förhållandena nu är sämre än någonsin när det gäller skatteflykt och skattefusk. Jag har viss erfarenhet av hur skattesystemet fungerar i praktiken. Vi kronofogdar skall vår plikt likmätigt jaga småinkomsttagare på deras mödosamt hoptjänade slantar, om de råkat få en kvarskatt på grund av sjukdom eller ett litet extraknäck. Då skall det läggas införsel på deras lön, och då skall millimeterrättvisan fungera in i minsta detalj och utan pardon. Samtidigt får vi bevittna hur höginkomsttagare — även sådana med betydelsefulla förtroendeuppdrag — flyktar bort med belopp som räknas i sexsiffriga tal. Ett sådant otillbörligt system anser jag inte att vi kan fortsätta att ha. Det är ofta den lille inkomsttagaren som får betala för den store fifflaren. Sedan skall jag göra herr Brandt glad. Jag är av den bestämda meningen att man inte skall ha en förfärlig massa avdrag. Det är nämligen dessa som lämnar kryphål för dem som vill komma ifrån skatt. Skattesystemet skall inte vara en sorts medel att främja än det ena, än det andra syftet. Nej, låt skatten vara skatt och låt oss ha en enda ledstjärna: att göra skatten så rättvis och jämlik som möjligt. Man skall alltså begränsa avdragsmöjligheterna i stället för att utöka dem. Det skall naturligtvis finnas möjlighet till avdrag för sådant som är oundgängligen nödvändigt, t.ex. resekostnader, verktyg o. d., men det finns en förfärlig massa konstruerade avdrag. Det finns uppgifter om att avdragen för pensionsförsäkringar varje år uppgår till 700 miljoner kronor. Det beskattningsbara beloppet i landet sjunker alltså på grund härav varje år med 700 miljoner. Dessa avdrag kan utnyttjas mest av höginkomsttagare. De som bäst skulle behöva dem kan inte utnyttja dem. Det ökar orättvisorna. Jag har sedan länge varit vän av indirekta skatter, dvs. skatt på utgiften i stället för på inkomsten. Ett sådant system skulle först och främst motverka skattefusk och skatteflykt. Det har den ytterligare fördelen att det främjar arbetsamhet och sparsamhet, och det tillgodoser en liberal princip att den enskilda människan själv i största möjliga mån skall få bestämma vad hon vill använda sin inkomst till. Vi har en slogan, som jag tycker är bra, att det måste löna sig att arbeta. Men att arbeta för att täppa de hål som skattefuskare och skatteflyktare gör kan inte tilltala någon normal människa. Jag tror, herr talman, att regeringen inte har lagt tillräcklig kraft i ansträngningarna att komma åt detta otillbörliga skattefuskande och skatteflyktande. Jag menar som sagt att det behövs bättre tag och att det nog inte finns någon reform som är mer angelägen. Det är dock skatteuttaget som reglerar människornas levnadsförhållanden i detta land. Vad de kan unna sig och vad de måste försaka avgörs av skattesystemet, och det är nu så horribelt ojämlikt och orättvist. Jag anser att vilken regering vi än kommer att ha framdeles, så blir en av dess viktigaste uppgifter att skaffa fram ett rättvist skattesystem.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
Herr talman! Jag har inte så mycket att anföra mot herr Sjöholm. Jag betonade dock — och jag vill gärna understryka det — att det är stora summor som bortfaller. Jag ansåg att det var onödigt att över huvud taget ta upp en detaljdebatt om allt det som vi alla känner till och har talat om tidigare, nämligen att det är miljarder som faller bort genom skatteflykt och skattebedrägerier. Det är en självklarhet. Men jag sade också att det är på de stora inkomsttagarna och kapitalägarna som de största summorna faller individuellt. Ingen har kunnat räkna ut utfallet gruppvis, men jag har sagt att det individuellt förhåller sig på detta sätt. Det erfordras emellertid också kontrollåtgärder för att man skall kunna lösa dessa problem.

Herr talman! I motionen 134 har jag och några andra socialdemokratiska ledamöter tagit upp den ökade internationella skatteflykten. Det är alltså en något annan fråga än den som hittills har diskuterats i denna debatt. I motionen framhåller vi kort uttryckt att det skall vara så att man skall betala skatt i det land där man har tjänat sina pengar. I varje fall måste strävandena syfta till att skapa lagregler som gör att ingen skattemässigt tjänar på en eventuell utflyttning. Nu är det tyvärr så att den svenska skattelagstiftningen är ganska bristfällig på denna punkt — betydligt sämre än i flera andra industriländer. De dubbelbeskattningsavtal som vi slutit har knappast heller i någon större utsträckning varit inriktade på att tillvarata svenska fiskala intressen gentemot Schweiz och andra skatteflyktsländer. Det finns flera sätt att exemplifiera detta förhållande. Jag kan ta ett exempel som visar hur reglerna slår när det gäller de privata pensionsförsäkringarna. I detta sammanhang får man inte bara göra skattemässiga avdrag för premierna till obegränsade belopp, utan dessutom kan den person som flyttar utomlands när pensionsutbetalningarna börjar komma undgå att betala skatt på dessa utbetalningar till den svenska staten, som alltså varit generös nog att en gång i tiden bevilja uppskov med denna skatt. Det är ett ganska orimligt förhållande, som man snarast måste komma till rätta med. På liknande sätt förhåller det sig i andra sammanhang. Det kan gälla avkastning och realisationsvinster på olika förmögenhetstillgångar, antingen det nu rör sig om aktier, royalties eller något annat som skatteschweizare för med sig ut ur landet. I motionen har vi begärt en utredning om denna internationella skatteflykt och förslag till åtgärder för att bekämpa den mera effektivt. Tyvärr har inte skatteutskottet velat gå med oss på denna punkt. Utskottet pekar i stället på de problem som är förknippade med att ändra existerande dubbelbeskattningsavtal. Utskottet anslår i betänkandet närmast ett resignerat tonfall när det gäller att komma till rätta med dessa problem. En sådan inställning tycker vi rimmar ganska illa med den vilja till rättvisa som man i andra sammanhang vill hävda i skattefrågorna i vårt land, där allt flera nu börjar reagera mot ”skatteschweizeriet”. Skatteutskottets inställning framstår inte heller särskilt fördelaktigt i jämförelse med den energiska aktivitet som förekommer på andra håll i Europa. Jag tänker då på den västtyska regeringen, som mycket aktivt nu har börjat bekämpa utflyttningen till skatteflyktsländer. I Västtyskland har man nämligen helt enkelt bestämt sig för att en västtysk medborgare, som flyttar till ett s.k. skatteparadis men som fortfarande har kvar ekonomisk anknytning till förbundsrepubliken, skattemässigt skall anses vara bosatt i Västtyskland i hela tio år. Det håller man nu på att pressa igenom i sina dubbelbeskattningsavtal med olika skatteflyktsländer. T. o. m. Schweiz har funnit för gott att acceptera ett sådant avtal, vilket är att betrakta som ganska sensationellt. Västtyskarna har alltså visat att det går att bekämpa den internationella skatteflykten mera aktivt, och det är därför vi motionärer hade hoppats att utskottet skulle ha ställt sig bakom de krav på ökade åtgärder som vi har fört fram i motionen. Tyvärr har man inte gjort det. I den tidigare debatten har de internationella skattefrågorna något berörts av andra talare. Jag fäste mig vid att herr Berndtson i Linköping var inne på de multinationella företagens beskattning och uttryckte sig så, att vänsterpartiet kommunisterna vid flera tillfällen har påtalat oljebolagens bristande skattebetalning i vårt land och krävt åtgärder. Låt mig bara säga — som en liten historieskrivning för herr Berndtson, som kanske inte var med på den tiden — att det dock var en socialdemokratisk motion som skrevs kring det här problemet år 1970 och som riksdagen enhälligt tog. Om det skall skrivas någon ärorik historia på den här punkten, är den i så fall socialdemokratisk. Slutligen några ord om herr Brandts replik till herr Berndtson som just berörde allt vad man från regeringens sida skulle ha åstadkommit när det gäller den internationella skatteflykten. Herr Brandt gjorde en uppräkning av de olika saker som finns beskrivna i utskottsbetänkandet. Det gällde 1966 års lagstiftning angående internationella skattefrågor, det gällde tilldelning av emigrantvaluta, det gällde 1972 års handräckningsavtal mellan de nordiska länderna och en del andra saker. Egentligen är det där inte så förfärligt många åtgärder mot den internationella skatteflykten, eftersom de flesta av åtgärderna är handräckningsåtgärder, som har att göra med personer som inte har fullgjort sina skattemässiga skyldigheter i vårt land och sedan ger sig av utomlands. Då är naturligtvis handräckningsåtgärder bra, och man skall försöka utvidga dem ytterligare, men de passar inte särskilt väl in som exempel på åtgärder som vidtagits för att begränsa den internationella skatteflykten. Det är alltså med en viss förvåning man som motionär läser utskottsbetänkandet, för det kan väl ändå inte vara så, att utskottet har förväxlat handräckningsavtal med skatteflyktsfrågor? Det hade varit ganska tråkigt, om inte skatteutskottet hade haft bättre reda på sig. Jag fattar det emellertid så — och det kanske herr Brandt kommer att framhålla — att utskottet på den här punkten har velat göra en mera fullständig redovisning och gå utöver den internationella skatteflyktsproblematiken. Men som en uppräkning av allt som har åstadkommits av den svenska regeringen på den internationella skatteflyktens område är det alltså litet överdrivet.
Jag tror att om herr Pettersson i Lund studerar historien något längre tillbaka än till år 1970, skall han finna att vpk har agerat i denna fråga även tidigare.

Herr talman! När den vanlige löntagaren får sin debetsedel för slutlig skatt i december så kan han, våre sig han får pengar tillbaka eller han får restskatt, vara ganska säker på att hans öde i det här fallet är rättvist. Antingen har han betalat in för litet eller också för mycket skatt under föregående år. Så enkelt är det. För alla dem som inte är vanliga löntagare är det emellertid inte lika enkelt. Det här med hur stor den slutliga skatten blivit kan bero på hur skicklig eller oskicklig deklaranten varit. Det saknas inte möjligheter för den som har ett rymligt samvete och känner till de möjligheter som skattelagarna ger att undgå beskattning. Aftonbladet visade i höstas med en del grava exempel hur folk med hög levnadsstandard genom fiffiga deklarationer kunde taxera för inkomster som låg långt under vad den vanlige inkomsttagaren-industriarbetaren redovisade. Det var inkomsttagare med koppling till rörelse, företag, jordbruk och skog samt s.k. fria yrkesutövare. Bilen, telefonen, utlandsresan kunde vara kostnader som hörde samman med inkomstens förvärvande och hade blivit avdrag i deklarationen. Med rätta undrade många: Hur kan detta vara möjligt? Det var då kritiken riktades mot och tummen sattes på de s.k. fåmansbolagen. Förtäckta löneutbetalningar till hustru och barn som inte utfört motsvarande arbete hade också tillämpats för att ge skattelindring. Tantiem, varuuttag, brutet räkenskapsår, köpoch försäljningstransaktioner mellan bolag och dess ägare är ytterligare exempel på oegentligheter som kunnat utnyttjas. En av våra större löntagarorganisationer har kommit med liknande exempel på vad jag vill kalla ”illegal skatteflykt”. Självfallet skall inte alla inom den grupp jag nämnt hänföras till en kategori av medborgare som medvetet och energiskt lägger upp sin verksamhets bokföring för att till yttersta gräns och litet till utnyttja skattelagstiftningen och slippa sina förpliktelser mot samhället. I vissa fall är det helt och fullt befogat med avdrag för att ett företag, en rörelse, skall kunna leva vidare. Men när en anställd ser att chefen som har dyr bil, flott villa och lyxkryssare och lever materiellt gott på en beskattad inkomst långt under hans egen och han ser vad han själv har råd med, då är det självklart att han reagerar och ogillar skattesystemets avdragsmöjligheter. I den motion som jag tillsammans med sju andra socialdemokrater har väckt och där vi kräver åtgärder mot skatteflykt har vi också exemplifierat vad vi anser vara avarter på det här området. Utskottet säger på ett ställe i sitt betänkande att den kritik som sedan lång tid riktats mot möjligheterna till skatteflykt och mot myndigheternas bristande resurser att ingripa häremot har haft i huvudsak positiva effekter. Delvis har dock, säger utskottet, kritiken varit överdriven. De exempel som vi anfört i motionen är icke överdrivna i sak, men i hur stor utsträckning denna skatteflykt förekommer har vi inga säkra uppgifter på, det får vi väl medge. Utskottet säger att det självfallet är angeläget att man med kraft ingriper mot skatteflykt. Man säger också att från beskattning undantagna belopp är så betydande att de i avsevärd mån påverkar samhälls ekonomin. Sedan vår motion skrevs har vi med tillfredsställelse kunnat se att en hel del åtgärder vidtagits för att minska möjligheterna till skattesmitning. De s.k. fåmansbolagen kan förväntas minska i antal genom åtgärder för att höja lägsta aktiekapitalet. Härom kommer ju nu förslag i en proposition. Vidare har andra förmåner av kapitalplaceringar, som utnyttjats på ett från samhällets sida icke menat sätt för att vederbörande skall undgå beskattning, blivit föremål för åtgärder efter förslag till riksdagen. Herr Brandt anförde här ytterligare exempel. Motionskravet att man skall vidta åtgärder för att begränsa avdragsrätten för underskott i rörelse för inkomster som ej intjänats i rörelsen har vi väl inte fått så stort gehör för. Visserligen kan detta vara en komplicerad fråga, men den får fördenskull inte begravas för en oviss framtid i 1972 års skatteutredning. Jag har tidigare refererat till vad utskottet sagt om att kritik mot möjligheter till skatteflykt haft positiva effekter. Här finns icke acceptabla förhållanden som måste belysas och kritiseras. Det kan inte alltid vara riktigt att ha lön från ett ställe och göra oantastade avdrag från denna lön för utgifter i en rörelse som inte alls hört samman med lönestället. Det finns ju näraliggande exempel. Att man på en lön som riksdagsman får göra avdrag för en skördetröska till en jordbruksegendom är för många svårt att förstå. Det kan inte heller vara riktigt. Den som ingen egendom äger och dessutom har en lägre lön kan inte göra liknande avdrag. Viss ”legal skatteflykt”, som det hetat i debatten, har, säger utskottet, varit att hänföra till straffbart bedrägeri. Jag ser det därför som positivt att det blir personalförstärkningar för taxeringskontrollen. Likaså är det intressant att konstatera att den tillsatta brottskommissionen även haft synpunkter på skattebrotten när man synat den s.k. intellektuella brottsligheten. Här kräver kommissionen effektiva polisinsatser. Från håll där man hört kraven på lag och ordning har sällan skattebrottsligheten nämnts som ett problem i samhället. Skattebrottslighet är riktad mot samhället och mot alla lojala skattebetalare. Den formen av kriminalitet borde ha sitt observandum från var och en som säger sig vilja främja respekt för lagens paragrafer. Vid utskottsbetänkandet finns en reservation från borgerligt håll. Man säger att skattesystemet upplevs som alltför kännbart och skatteflykten menar man därför har fått en omfattande utbredning. Vårt skattesystem är konstruerat enligt en fördelningsoch utjämningsfilosofi. Den som har den bästa ekonomin skall betala den högre skatten. I reservationen andas man förståelse för skatteflykten av denna orsak. Hela skattesystemet måste ses över, säger man. Min uppfattning är att beskattningsreglerna behöver översyn, men en kontinuerlig översyn, och debatten om en rättvis beskattning bör hållas i gång. Alla skall betala skatt baserad på sin verkliga inkomst — så långt möjligt skall inga icke verkliga eller avsiktligt konstruerade avdrag få avgöra skattens storlek. Hur man än lyckas med arbetet härför kan vi inte hoppas att hitta ett system som är fulländat. Man måste ha en ständig observation på systemet och vilja och kraft att vidtaga åtgärder när man ser att skattemässiga kryphål uppstår — kryphål som rubbar den idé om fördelning efter bärkraft som vi har som stått för motionen 135. Herr talman! Utskottets skrivning säger att arbete pågår inom skatteutredningarna med sikte på att minska möjligheterna till av samhället ej avsedd skatteflykt. Här behövs ett intensivt och energiskt arbete. Och jag tolkar utskottets betänkande så att detta verkligen pågår. Men kritisk debatt tror jag även i fortsättningen behövs, inte främst riktad mot utredningarna utan mot de personer som utnyttjar sitt kunnande och intellekt till att övervältra sina skatter och samhälleliga plikter på andra.

Herr talman! Eftersom herr Rosqvist har felciterat ur reservationen ber jag honom att läsa den bättre innantill. Jag skall inte uppta kammarens tid med att läsa innantill ur reservationen.

Herr talman! Att jag går upp i talarstolen betyder inte att jag skall hålla något långt anförande. Jag började mitt förra anförande med att säga att kritiken har hårdnat, och jag underströk att detta var positivt. Jag vill gärna ytterligare understryka att detta med skatteflykt och skattebedrägeri kanske aldrig blir tillräckligt påtalat. Jag vill också svara herr Pettersson i Lund. Jag har för övrigt i mitt tidigare anförande givit svar på den fråga som herr Pettersson ställde, om det finns någon som tar itu med den internationella skatteflykten. Herr Pettersson var då inte nöjd med den grupp som under statsrådet Lidbom arbetar med de multinationella företagen utan han ville ha reda på om det också fanns någon annan grupp. Jag nämnde i mitt anförande att det finns en grupp som — direkt under finansministern, vilket jag dock inte sade förut — arbetar med just skatteflyktoch skattebedrägeriproblemen. Jag nämnde också att en representant för denna grupp skall komma till nästa sammanträde med skatteutredningen och redogöra för vilka erfarenheter gruppen skaffat sig, hur man ser på frågan och vilka synpunkter man kan delge oss i utredningen. Det gäller alltså även denna individuella skatteflykt — det kan ju gälla företagare också individuellt — men inte så mycket frågan om de multinationella företagen. Denna fråga, som behandlas av den andra gruppen, är mera svårlöst än vi tror, och den kan man kanske inte ens diskutera öppet i riksdagen med hänsyn till alla de komplex som inryms i frågan.
Herr talman! Jag begärde ordet med anledning att jag blev anmodad att läsa reservationen, och det skall jag göra, fru andre vice talman. Det står i reservationen: ”Som framhållits i motionen 1973:1022 utgör ett skattesystem, som fungerar väl och som accepteras av flertalet, en av de viktigaste förutsättningarna för ett modernt, välorganiserat samhälle.” Det instäm mer jag i. ”Vårt skattesystem fyller inte dessa krav. Skattetrycket upplevs som alltför kännbart inom de flesta samhällsgrupper, och samtidigt har skatteflykt i olika former fått en omfattande utbredning.” Herr talman! När jag läser detta menar jag att det andas en ursäkt för skatteflykt — och det är vad man har skrivit i denna reservation.
Herr talman! Först fick jag svar av herr Brandt i förskott, nu fick jag svar i efterskott. Jag ber att få tacka för detta bemötande. Herr Brandt sade att jag inte var nöjd med att industriministern har tillsatt arbetsgruppen för de multinationella företagen, vilken bl.a. skall ta upp oljebolagens beskattning. Jo, jag kan visst säga att jag är nöjd med att den frågan äntligen kommer upp på utredningsstadiet. Det var nämligen jag som 1970 väckte motionen om oljebolagens skatteflykt. Så nog är jag nöjd. Men jag hade naturligtvis varit ännu nöjdare om finansministern hade tagit itu med denna fråga litet tidigare än han gjort. Slutligen sade herr Brandt att den internationella skatteflykten kanske är alltför komplicerad för att diskuteras här i riksdagen. Ja, det finns naturligtvis där många invecklade detaljfrågor, och ingen av oss kan väl dem så särskilt bra, så det var kanske en klok synpunkt. Men det väsentliga är att vi blir överens om att detta är viktiga saker att sätta i gång, så att vi får en bättre tingens ordning. Blir slutresultatet av denna debatt att vi är överens om kraftåtgärder på detta område, så är i varje fall jag nöjd med överläggningen här i kväll.
Herr talman! Herr Pettersson i Lund har missförstått mig. Jag sade inte att herr Pettersson var missnöjd med denna arbetsgrupp för de multinationella företagen utan att han inte var nöjd med att vi bara hade den gruppen. Herr Pettersson ville också ha någon som sysslade med den andra skatteflykten. Och det var då jag sade att det finns en grupp som sysslar med den saken också. När jag sedan talade om komplicerade problem, så gällde det inte sistnämnda skatteflykt, utan det gällde de multinationella företagen. Och jag tror att herr Pettersson vet lika bra som jag hur ömtålig lösningen av det problemet är. Det var detta jag ville peka på, inte det där andra. Det är möjligt att skatteflykten till Schweiz och till andra länder går att lösa utan några komplikationer med något annat land eller något annat företag.